Fru talman! Det känns fantastiskt att få göra debut här i talarstolen och få tala om inte bara ett utan många viktiga ämnen, nämligen kemikalier. I detta betänkande, MJU7 Kemikaliepolitik , behandlas 36 motionsyrkanden, varav 5 är i alliansformat. Det är både glädjande och ganska hoppingivande att två av dessa leder till tillkännagivanden och bifall. Att vi bygger vidare på Alliansens politik och propositionen På väg mot e n giftfri vardag borgar för goda resultat och en kontinuitet i arbetet som vi inte ska underskatta eller vifta bort. Jag menar dock att vi i några frågor kan gå ännu längre och ha ännu mer offensiva skrivningar. Bland annat gäller det de ekonomiska styrmedlen och begränsningen av hormonstörande ämnen. Jag yrkar därför redan nu på tre av alliansreservationerna, nr 2, 3 och 6, men jag återkommer till detta. Låt oss då tala om kemikalier. Det är onekligen en viktig fråga för konsumenterna i butikerna, för våra alltmer globaliserade företag, för barnen i förskolorna och för ekosystemen vi lever och vistas i. Ja, kort och gott är kemikalier en springande punkt och en viktig fråga för alla människor runt om i världen. Fru talman! Kemikalier finns överallt, och man kan säga att allt är kemi. Kemi är livsnödvändigt och en framtidsbransch då kemi kan lösa några av de framtidsutmaningar vi har. Det kan handla om bättre batterier eller renande miljöåtgärder. Men kemi omfattar också långlivade hormonstörande ämnen och bioackumulerande gifter. Vi är alltså beroende av kemikalier och det kemiindustrin producerar. Men det finns också en risk för att vi långsamt och över generationsgränserna blir förgiftade, om det vill sig riktigt illa. Därför är det viktigt att dessa frågor tas upp och debatteras utförligt i Sveriges riksdag. De här frågorna är helt enkelt för viktiga för att lämnas åt slumpen. Fru talman! Något vi också ska komma ihåg är att kemikaliedebatten likt klimat och miljödebatten är dynamisk. Den förändras med tiden eftersom kunskapen ökar. Tittar vi tillbaka, inte så långt, ser vi ett industrialiserat Sverige där sot och aska kunde förpesta tillvaron runt fabrikerna. Lösningen på det var att bygga skorstenarna högre för att på så sätt sprida ut det över större ytor och sedan hoppas att det regnade ned någon annanstans. Man kan säga att vi tidigare skickade utsläppen på posten utan att skriva en tydlig mottagare. Eller så kan man likna det vid spam. Det var inte heller länge sedan man trodde att högdosexponering av hormonstörande ämnen var det allra farligaste. Med dagens kunskap vet vi att långvarig lågdosexponering kan vara minst lika farligt. Kunskapen som vi fått genom omfattande forskning, som finns hos våra kunniga expertmyndigheter och som debatteras livligt i civilsamhället är i dag större än den varit tidigare. Vi som sitter här vet mer om de kort och långsiktiga effekterna än man gjorde för inte alls länge sedan. Kunskapsinhämtningen har accelererat på 2000-talet, vilket är hoppingivande. Men det ska också omsättas i politik. Fru talman! Låt mig återvända till skorstenen. Att bygga skorstenarna högre för att skicka utsläppen längre bort är ett tydligt tecken på något som kan tyckas självklart i dag: Kemikalier bryr sig väldigt lite om nationsgränser. De färdas genom våra vattendrag, och de finns i molnen och i luften. De finns i maten vi äter, i kläderna vi har på oss och i våra kroppar. Skadliga kemikalier kan spridas snabbt och över stora ytor. Det betyder att den nationella lagstiftningen kommer till korta om vi vill påverka i någon större utsträckning. Missförstå mig rätt. Det är glädjande att vi har en livlig debatt och att många belyser viktiga fakta genom sitt stora engagemang. Men Sverige är ett litet, exportberoende land med öppna gränser i norra Europa. Skulle vi be någon utanför Europa att peka ut Sverige på en jordglob är risken överhängande att de i stället skulle peka på Schweiz. Det belyser det faktum att Sverige inte är den enda arenan där vi kan driva på för begränsningar av farliga kemikalier och för tydligare uppföljning. Våra företag inte heller bara i Sverige utan på en alltmer globaliserad marknad. Därför blir tävlingen i att dra särlagstiftningen längst inte särskilt meningsfull. Vi har i dag en till stora delar harmoniserad kemikalielagstiftning inom EU. EU är en arena där vi har stor möjlighet att påverka, vilket vi också ska göra. Reach har tagit oss en bit på vägen men måste ständigt underhållas för att bli spetsigare och kunna göra mer. Fru talman! Jag ser positivt på betänkandet och att utskottet vill driva på regeringen ytterligare för att begränsa kvicksilver och bromerade flamskyddsmedel på EU-nivå. Alliansen har ju redan tidigare drivit på och lyckats få goda resultat i arbetet för att fasa ut kvicksilver globalt. Jag tänker på mötet i japanska Minamata 2013, där den tidigare miljöministern gjorde en stor insats. Nu är det dags att följa upp det arbetet på hemmaplan. På det stora hela är det ett bra betänkande. Utskottet pekar särskilt på att alliansregeringens handlingsplan för en giftfri vardag är en viktig del av den samlade strategin för att nå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Man slår också fast att kemikaliereglerna i hög grad är harmoniserade inom EU och att utrymmet för nationella särregler är begränsat. Det är en i grunden sund inställning. Alliansens motion om att begränsa ämnen i grupp får också ett visst erkännande i texten. Motionen bifalls inte, och det kan man diskutera vad man tycker om. Men jag hoppas ändå på goda resultat. Jag kommer från Gotland, där vi har haft stora problem med nätdrogen spice. Spice har den beskaffenheten att när en särskild substans förbjuds ändrar tillverkarna den kemiska formeln lite grann så att det blir något annat, som ibland är farligare och mer dödligt. Det krävs då en ny process för att förbjuda denna substans. Därifrån är det inte långa streck att dra till bisfenoler. Vi kanske inte bara ska titta på bisfenol A utan också på bisfenol B och bisfenol S. Det är rimligt, både för effektivitet och ansvarsfullhet, att man tittar på ämnen i grupp när de har närbesläktade egenskaper. Jag närmar mig talartidens slut och vill därför sammanfatta detta komplexa och ibland ganska invecklade ämne. Sverige är på rätt väg när det gäller kemikaliepolitiken. Vi driver på EU för fler begränsningar av farliga ämnen och har en industri som i mångt och mycket tar stort ansvar. Vi ser helheten både i Sverige och bortom nationsgränserna och bygger vidare på Alliansens tidigare satsningar och propositioner. Det är bra, för det ger kontinuitet och effektivitet i arbetet med att begränsa farliga ämnen. Det kan man tycka är bra därför att det leder till miljökvalitetsmålet, men de små vinster vi får på vägen dit är också viktiga, inte nödvändigtvis för att de tar oss närmare målet utan även för att de i många avseenden räddar liv.

Fru talman! Vi debatterar i dag miljö och jordbruksutskottets betänkande rörande kemikaliepolitiken. Vi har av någon anledning oftast kommit att tala om kemikalier som ett problem. Det blir ofta så, och i folkmun låter allt som har med kemikalier att göra inte särskilt bra. Då kan det vara bra att komma ihåg några saker. På 1950-talet var medellivslängden 48 år. För ett par år sedan var den 70 år. Nu är den sannolikt ännu högre. Trenden är nämligen att människors hälsa förbättras på alla kontinenter. Utöver fred och säkerhet kan vi urskilja tre nyckelfaktorer bakom denna utveckling, nämligen tillgång till mat, rent vatten och mediciner. Jag vill påstå att kemi och kemikalier har spelat en nyckelroll i denna utveckling. Visst har vi brottats - och brottas fortfarande - med de negativa konsekvenserna av handelsgödsel och bekämpningsmedel. Men utan dessa kemikalier hade den gröna revolutionen, med en dramatisk ökning av världens livsmedelsproduktion, aldrig ägt rum. Sjukdomar som sprids via orenat vatten är fortfarande bland det farligaste som finns, i synnerhet i u-länder. Detta löser vi med kemikalier, och läkemedelsindustrin är som vi alla förstår helt genomsyrad av kemiska processer. I det industrialiserade samhället innebär enskilda kemikalier inte längre skillnaden mellan liv och död, men vi är ändå beroende av en mängd olika kemiska produkter, allt från mediciner till de material vi har i vår omgivning. Exemplen kan mångfaldigas. Fru talman! Detta innebär naturligtvis inte att alla kemikalier är bra för oss. De flesta kemikalier fyller rätt använda en viss funktion - banal eller vital - men kan samtidigt skada människor, djur och natur om de används fel, framför allt om vi utsätts för alltför stora mängder. Därför granskar vi kontinuerligt och med ett stort mått av försiktighet reglerna kring användandet av kemikalier. Detta arbete måste ha en vetenskaplig grund som rättesnöre. Annars hamnar vi i en omöjlig situation där vi utan grund försvårar användandet av kemikalier som samhället faktiskt har nytta av. Samtidigt åligger det oss att vara konservativa, alltså försiktiga, med frågor som rör liv och hälsa. En inte oväsentlig aspekt är att människor som utsätts för kemiska risker inte behöver vara medvetna om det. Lagstiftarna har därför ett särskilt stort ansvar i den här frågan, och därför kringgärdas användandet av kemikalier av en tämligen omfattande lagstiftning. Jag kan konstatera att det i grunden råder en samsyn i Sverige om att vi ska ha en restriktiv lagstiftning. De flesta partier här inne vill gå längre i arbetet med att fasa ut farliga kemikalier på marknaden. Bland de ledamöter jag har framför mig ser jag flera som har skrivit motioner i syfte att ytterligare begränsa användandet av vissa kemikalier. Men vi vet ju att det inte riktigt räcker. Hur vi än gör i den här kammaren kan vi ändå inte fasa ut farliga kemikalier, trots att vi vill och trots att vi vet att de är farliga för vårt land och vår befolkning. Detta beror på det överstatliga samarbete som dessa ledamöter samtidigt ställer sig helt bakom. Att vi har en europeisk union som förhindrar oss beslutsfattare i Sverige att förbjuda farliga kemikalier är ett allvarligt demokratiskt problem. Som det är i dag påtvingas svenska folket dagligen att utsättas för kemikalier som samtliga här i kammaren vill ha bort från den svenska lagstiftningen. Även om samtliga riksdagsledamöter här i kammaren enhälligt skulle vilja införa ett förbud mot en viss kemikalie som vi bedömt vara giftig får vi sannolikt inte göra det, utan vi måste driva det hela vägen genom monsterstaten och monsterbyråkratin i Bryssel. Att ett medlemsland inte tillåts gå längre än EU:s bestämmelser för att skydda sina medborgares liv och hälsa är ett allvarligt demokratiskt problem, och det är ett problem som vi sverigedemokrater vill göra något åt. Alldeles oavsett ska vi fortsätta att med alla tillgängliga medel utöva påtryckningar gentemot EU så att vi kan förbättra den svenska kemikalielagstiftningen än mer. Ibland begår vi nämligen fel. Vår fantasi räcker ibland inte till för att föreställa oss vad som händer med vissa produkter i användarledet. Enligt en rapport från Livsmedelsverket och Kemikalieinspektionen har man detekterat höga halter av poly och perfluorerade alkylsubstanser, så kallade PFAS, i anslutning till brandövningsplatser, vilket med största sannolikhet hänger samman med att dessa föreningar finns i brandskum. Det har man mer eller mindre konstaterat. Dessa föroreningar är av en sådan omfattning att de påverkar grundvattnet, vilket är ett allvarligt hälsoproblem. I vissa dricksvattenbrunnar uppmättes halter som var hundratals gånger högre än tillåtna riktvärden, och vi vet i dag att tusentals människor på grund av intag av sitt dricksvatten nu har förhöjda värden i sina kroppar. PFAS är en grupp ämnen som misstänks kunna skada lever, sköldkörtel och ämnesomsättning om de intas i alltför höga halter under lång tid. Hur farligt detta är vet vi ännu inte. Vi i Sverigedemokraterna vill precis som en lång rad forskare inrätta en kommission för att utreda bakgrunden till och konsekvenserna av spridningen av PFAS. Vidare bör Sveriges geologiska undersökning få i uppgift att etablera en nationell strategi för kartläggning och hantering av alla miljökonsekvenser som förknippas med detta misslyckande, som närmast är att betrakta som en skandal. Till saken hör att PFAS fortfarande används av Försvarsmakten, trots att omfattande problem alltså redan har konstaterats. Det är fullständigt oacceptabelt. Vi i Sverigedemokraterna hoppas att regeringen snarast agerar i frågan. Regeringen har nyligen uppdragit åt Statens geotekniska institut att föreslå preliminära riktvärden för PFAS i mark och grundvatten. Detta är naturligtvis positivt, men det är inte tillräckligt. Det inträffade är allvarligt, och allvarliga händelser av detta slag kräver ordentliga genomlysningar, varför det är angeläget med en haverikommission. Jag yrkar därför bifall till Sverigedemokraternas reservation 13.

Fru talman, ärade ledamöter, ärade åhörare! Kemikaliefrågorna har diskuterats länge inom EU och i Sverige. För oss vanliga konsumenter är det verkligen oroande att inse att det fortfarande finns och används ämnen som är giftiga, persistenta, cancerframkallande eller hormonstörande i vår omgivning och i vår dagliga livsmiljö. Efter långa förhandlingar i olika omgångar fick EU slutligen en gemensam reglering för registrering, utvärdering, auktorisering och substitution av kemikalier - det vi brukar kalla Reach, efter den engelska förkortningen. Redan under förhandlingsarbetet för ett drygt decennium sedan visste vi att arbetet måste fortsätta. För många länder var det en ny form av reglering, som satte ett golv inom den inre marknaden, men den behövde förbättras. För åren 2011-2014 lade alliansregeringen fram en handlingsplan för giftfri vardag med särskilt fokus på barn liksom budgetförstärkningar som har bidragit till att förbättra arbetet. Arbetet slutredovisades av Kemikalieinspektionen i februari 2015. Satsningarna har gjort att Kemikalieinspektionen kraftigt har kunna utöka sina insatser i Sverige, inom EU och internationellt. Arbete med EU:s kemikalielagstiftning, internationellt arbete, tillsyn av farliga ämnen i varor och dialog med näringslivet för att minska riskerna med farliga ämnen i varor har prioriterats. Sverige har därför kunnat förbereda vetenskapliga underlag och anmäla många fler ämnen till EU:s kandidatlista. Kemikalieinspektionen har också kunnat utföra många fler kontroller och tester, liksom ha en fördjupad dialog om frivilliga åtgärder med företag inom branscher som leksaker, textilier och kosmetika. En särskild strategi för att nå miljökvalitetsmålet om giftfri miljö lades fram av alliansregeringen i proposition 2013/14:39. Här finns åtta etappmål och insatser som behövs för att nå de svenska miljömålen, som generationsmålet och målet om giftfri miljö. EUregleringen genom Reach innebär att flertalet åtgärder ska ske på europeisk nivå. Trots detta finns några svenska förbud, där Sverige har gått före. Ett svenskt förbud mot kvicksilver följdes av intensiva insatser i internationella förhandlingar. Det har medfört att EU delvis har förbud, att Minamatakonventionen har slutförhandlats inom ramarna för Unep, FN:s miljöprogram, och att Sverige kunde underteckna konventionen 2013. Andra exempel är förbud mot fosfor i tvättmedel och maskintvättmedel, carcinogena ämnen i tatueringsfärger, formaldehyd i spånplattor, vissa klorerade lösningsmedel, vissa extremt farliga båtbottenfärger och bisfenol A i barnmatsburkslock, för att nämna några. Det är bra att vänsterregeringen har bestämt sig för att fortsätta detta arbete i en ny strategi. Centerpartiet har fört fram frågan om ekonomiska styrmedel inom kemikaliepolitiken, och det blev också allianspolitik. Utredningen om kemikalieskatt, med direktiv 2013:127, kommer snart att presentera sina resultat, och jag hoppas att kemikalieskatter blir verklighet i Sverige. Genom beslut som dessa har alliansregeringen fört arbetet framåt, men vi är inte nöjda. Därför har vi i motion 2014/15:69 visat hur vi vill snabba på den nationella regleringen. Vi konstaterar att majoriteten inte stöder detta utan i stället har tillsatt fler utredningar och medgett förlängd tid för andra uppdrag. Det är förvånansvärt, eftersom jag kommer ihåg flera debatter där företrädare för Socialdemokraterna och Miljöpartiet krävt just snabbare handläggning. Fru talman! EU:s kemikaliepolitik och hur grupper av likvärdiga ämnen ska hanteras är ett annat område där vänstermajoriteten har valt att backa. Kemikalieinspektionen fick av alliansregeringen ett uppdrag som handlade om hur Reach kunde utvecklas och effektiviseras som redovisades i juni förra året. I rapporten visar Kemikalieinspektionen hur kunskapen om kemikalier har förändrats, från att uppmärksamma enstaka ämnen och skapa regler för att hantera detta till att mer och mer uppmärksamma grupper av ämnen som dessutom används i vanliga konsumtionsvaror. Hit hör ftalater, perfluorerade ämnen och bromerade flamskyddsmedel. Kommer ett förbud här har industrin ofta ersatt ämnet med ett ämne där en liten del av den kemiska strukturen har förändrats. Från förbud mot bisfenol A behöver vi nu hantera ämnen ända bort mot bisfenol S. Det är vad vi i Centern kallar bisfenolalfabetet. Därför menar jag att lagstiftningen nu måste utvecklas till att kunna hantera grupper av ämnen och inte bara enstaka ämnen. Majoriteten instämmer i analysen men avstår från de skarpare skrivningar som finns i alliansens gemensamma motion, vilket jag djupt beklagar. Ett tredje område där majoriteten har valt en lägre ambitionsnivå är hormonstörande ämnen, punkt 8 i betänkandet. Kunskapen om hormonstörande ämnens skadliga verkningar ökar snabbt, samtidigt som vi ser tecken på att de sprids i ekosystemen. Till exempel återfinns dubbelkönade abborrar utanför en del svenska reningsverk, och vi har tidigare i debatten hört att samma problem finns för mört. Alliansens kemikalieproposition tog upp frågan och hade flera åtgärdsförslag rörande hormonstörande ämnen. Flera stöds av nuvarande regering. Det är bra - men. EU-kommissionen antog 1999 en strategi för endokrinstörande ämnen, KOM706, som kommissionen själv har aviserat behöver en revision. Men det har ännu inte skett. På kemikalieområdet finns två förordningar: biocidförordningen och växtskyddsmedelsförordningen. Här har rådet och EU-parlamentet gett kommissionen i uppdrag att ta fram kriterier för hormonstörande ämnen, en så kallad delegerad akt. Den skulle ha beslutats senast den 13 december 2013 inklusive en tidsplan. Det har ännu inte skett. Därför uppmanade alliansregeringen kommissionen att uppfylla beslutet. Eftersom det inte skedde stämde svenska regeringen EU-kommissionen vid domstolens första instans, den så kallade tribunalen. Det är, fru talman, unikt att en svensk regering stämmer kommissionen, och det har stor betydelse på just kemikalieområdet. Nu visar det sig att både rådet och EU-parlamentet stöder stämningen. OECD har dessutom sedan länge kriterier som kan användas. I detta känsliga läge hade det varit bra med stöd för yrkandet att EU bör öka takten när det gäller att begränsa användningen av eller fasa ut särskilt farliga ämnen, som just hormonstörande ämnen. Men också här har vänstermajoriteten valt att backa. Jag undrar vad bekymrade föräldrar och konsumenter tycker om det. Vi från Alliansen har en reservation. På två områden har vi dock funnit majoritet för en gemensam ståndpunkt. Det gäller kvicksilver respektive bromerade flamskyddsmedel. Det innebär, fru talman, att betänkande MJU7 innehåller två tillkännagivanden som begär handling av regeringen. Kvicksilver är ett ämne som Sverige under lång tid har arbetat för kartläggning, begränsning och förbud för användning av. Kvicksilver är ju ett mycket farligt miljögift. Minamatakonventionen slutförhandlades under 2013 och undertecknades i oktober samma år, symboliskt nog just i Minamata, där den stora katastrofen upptäcktes. Sverige och 93 andra länder har undertecknat avtalet, som innehåller begränsningar av och förbud för kvicksilver i både produkter och industriella processer. Det kommer i delar att börja gälla från 2020. Trots att Sverige påbörjade arbetet redan 1960 och införde ett totalförbud 2009 är nedfallet över landet genom luften fortfarande stort. Därför är Minamatakonventionen viktig också för oss. Det är glädjande att vi nu får ett beslut i riksdagen med krav på att regeringen verkar kraftfullt för att EU - som faktiskt ligger långt efter Sverige i just denna fråga - ska begränsa och fasa ut farliga ämnen som kvicksilver. Bromerade flamskyddsmedel är också ämnen som kan färdas långväga genom luften. Sådana ämnen har hittats i nyfödda isbjörnsungar, vilket i sig är en skrämmande kunskap. Bromerade flamskyddsmedel lagras i miljön och i människan, vilket ger risk för skador på foster, har hormonstörande effekter och kan orsaka cancer. Kemikalieinspektionens tillsyn visar också att satta ämnesgränser överskrids på ett sätt som har lett till åtalsanmälningar. Det är därför verkligen bra att utskottet nu är överens om ett tillkännagivande om att regeringen bör verka för att bromerade flamskyddsmedel begränsas ytterligare eller helt fasas ut inom EU. Fru talman! Slutligen: Det här betänkandet hade kunnat vara mycket tuffare, om vänstermajoriteten hade valt att ta fler steg framåt vad gäller styrmedel i kemikaliepolitiken, hantering av grupper av farliga ämnen samt begränsning och utfasning av hormonstörande ämnen. Men så är tyvärr inte fallet. Jag konstaterar dock att Alliansen har vunnit gehör för bättre skrivningar i tillkännagivanden till regeringen om kvicksilver respektive bromerade flamskyddsmedel. Det är bra. Mot bakgrund av detta yrkar jag bifall till Alliansens reservationer 2, 3 och 6 och i övrigt bifall till utskottets förslag.
Fru talman! Kemikalier finns som bekant nästan överallt. Det brukar sägas att det finns drygt hundra tusen kemikalier på EU:s inre marknad. Jag tror faktiskt att det till och med är rätt många fler än så. Kemikalier kan vara bra för många saker, men det finns också stora risker med vissa sorters kemikalier. De kemikalierna - det är främst dem vi debatterar här - måste vi se till att få kontroll över och så fort som möjligt få bort från sådant som vi använder varje dag, från våra arbetsplatser och från våra förskolor där våra barn vistas. Barn är särskilt utsatta när det gäller kemikalier. Det krävs mindre doser, mindre exponering, av kemikalier för att barn ska drabbas. En annan grupp som lätt glöms bort är alla de som arbetar inom kemikalieindustrin. Enligt en finsk undersökning som jag har läst kommer ungefär 30 miljoner arbetare dagligen i kontakt med skadliga och farliga kemikalier. Jag tänker spontant på min egen pappa som arbetade inom kemikalieindustrin i Norrland. Han kom ofta hem efter arbetsdagen och hade ont i kroppen och i lederna. Han hade svårt att sova, svårt att sitta, stå och gå ibland. Han fick senare diagnosen akut metallförgiftning. Det kom troligen från den stora exponeringen för farliga kemikalier på hans arbetsplats. Han mår för övrigt bra nu och är pensionerad. Men det är bara ett konkret exempel. Det är viktigt att vi agerar på alla nivåer vi kan för att i så stor utsträckning som möjligt begränsa användningen av farliga kemikalier. På den internationella nivån tänker jag på FN, Nordiska rådet och EU, och jag tänker på hemmaplan. Vänsterpartiet är det parti som, i det här betänkandet, har lagt fram flest konkreta förslag på begränsningar av kemikalier. Vi har en hel del konkreta förslag på hur EU:s kemikaliepolitik, kemikalieförordningen Reach, ska kunna fungera bättre. Jag förhandlade om Reachförordningen under min tid i EU-parlamentet, bland annat tillsammans med Lena Ek från Centerpartiet som talade här tidigare. Vänsterpartiet kunde till slut inte vara med i den stora överenskommelsen om Reach eftersom vi tyckte att den blev undermålig. I dag finns det fortfarande många områden där EU:s kemikalielag måste göras bättre. Vi vill till exempel att man ska kunna ta tag i hormonstörande ämnen på ett bättre sätt. Vi vill att man ska ta kontroll över de så kallade nanomaterialen, mikromaterial, som används i allt större omfattning. Lågvolymämnen, ämnen som används i bara ett eller ett par ton, kan vara väldigt farliga kemikalier. De ämnena måste också registreras och prövas noggrant. Vi vill även att medlemsländer alltid ska kunna gå före och ha en mer progressiv kemikalielagstiftning än EU kräver av dem. Apropå att medlemsländerna ska kunna gå före konstateras det i betänkandet att Sverige som land, i rak motsats till vad många kanske tror, inte har gått före särskilt mycket på kemikalieområdet. Det står i betänkandet att man, om man ska göra det, måste ta "hänsyn till effekter för företagens konkurrenskraft och den inre marknadens funktion". Det känns som att industrins konkurrenskraft och EU:s inre marknad helt plötsligt är viktigare än våra barns, våra arbetares och vår miljös bästa. Så kan vi inte ha det. Vi måste alltid sätta miljön och vår egen hälsa främst. Industrin och EU:s inre marknad får komma i andra hand. Ett viktigt sätt att stärka den internationella kemikalieregleringen på är att vi som enskilt land går före på det nationella området. Jag tänker till exempel på den farliga kemikalien bisfenol A, som flera har nämnt tidigare. Det är helt korrekt att bisfenoler kan finnas i många olika varianter, alltså med många olika bokstavsförkortningar. Bisfenol A är i dag förbjudet i nappflaskor och i Sverige i livsmedelsförpackningar för små barn. Det är bra. Nu har en utredare, på ett utredningsuppdrag från regeringen, kommit fram till att bisfenol också borde förbjudas på flera andra områden. Det känns som ett lappande och lagande. Varför inte i stället säga att vi behöver ett totalförbud mot bisfenol A och andra liknande bisfenoler? Och ifall bisfenol är otroligt oundgängligt i någon verksamhet, kanske inom läkemedelsindustrin, kan ett undantag beviljas. Men det är bättre att komma med ett totalt förbud mot alla bisfenoler. Då får vi stopp på problemet. Fru talman! Det föreslår Vänsterpartiet i reservation 8, som jag härmed yrkar bifall till. Det finns också andra områden som behöver regleras på ett tydligare sätt. I dag har vi mängder med kemikalier i våra kläder och våra textilier. Triclosan, triclocarban, silver och fenoletoxylat är några exempel på ämnen som används i våra kläder, särskilt sportkläder, så att de inte ska lukta ifall man börjar svettas. Jag tror inte att det finns någon konsument i hela vårt långa land som har krävt att de produkterna ska finnas i våra sportkläder. Men helt plötsligt har industrin fört ut det på marknaden. Jag tycker att vi måste svara genom att säga att vi inte vill ha det i våra kläder. Det är giftiga, persistenta, bioackumulerande ämnen som vi vet kommer att finnas kvar i vår hud och våra kroppar eftersom vi har dem på oss. Därför behöver vi förbjuda de ämnena i kläder. Vi behöver också förbjuda bromerade flamskyddsmedel. Jag noterar i betänkandet att man diskuterar det. Och jag hoppas att det verkligen blir av. Till Lena Ek, som i olika sammanhang talar om vänstermajoriteten, vill jag säga att i så gott som alla de sammanhangen är Vänsterpartiet inte en del av Socialdemokraternas och Miljöpartiets förslag, som jag tror att du talar om. Vi har egna konkreta förslag på hur vi vill reglera kemikalier. Det gäller till exempel kemikalien Deca-BDE, som är ett bromerat flamskyddsmedel som vi i Sverige tidigare hade ett förbud mot men som den tidigare, borgerliga, regeringen hävde 2008. Vänsterpartiet tycker att det är självklart att det förbudet ska återinföras. Det finns flamskyddsmedel utan Deca-BDE. Därför kräver vi att Deca-BDE ska förbjudas. Fru talman! Avslutningsvis vill jag också nämna det hot som finns mot en progressiv kemikalielagstiftning i dag. Det största hotet kommer från frihandelsavtalet TTIP, som USA och EU nu förhandlar om. Inom ramen för TTIP ska USA och EU anpassa sina respektive lagstiftningar till varandra. Det kommer att innebära att de som har högre nivåer på lagstiftningen riskerar att tvingas sänka de nivåerna. Europeisk och nordamerikansk kemikalielagstiftning ser väldigt olika ut. I USA lägger man bevisbördan på USA:s motsvarighet till Naturvårdsverket, EPA som är deras naturvårdande myndighet. Det är upp till dem att bevisa att en kemikalie är farlig. I Europa, med alla fel och brister som Reach har, är däremot hela poängen att industrin ska bevisa att en kemikalie inte är skadlig innan den sätts ut på marknaden. Jag är väldigt rädd för att vi kommer att tvingas sänka våra ambitioner på kemikalieområdet när fri konkurrens på den transatlantiska marknaden blir det viktigaste, inte en progressiv kemikalielagstiftning. Därför är det viktigt att lyfta in förhandlingarna om handelsavtalet, TTIP, i den här debatten. Fru talman! Jag yrkar alltså bifall till reservation nr 8 från Vänsterpartiet.

Fru talman! Jens Holm är en engagerad person när det gäller kemikaliepolitiken. Det uppskattar jag väldigt mycket. Jag lyfte i mitt anförande fram områden där Alliansen har starkare skrivningar än Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Det handlar bland annat om kemikalieskatten - alltså styrmedel - och om hantering av grupper av ämnen. Det handlar just om problematiken med bisfenol A, som blir B, C, D ända bort till S, och hur vi ska kunna hantera att lagstiftaren inte hänger med när man ändrar på en mindre del i den kemikaliska sammansättningen så att det blir ett ämne med samma funktion men med ett annat namn, alltså bisfenolalfabetet. Den här texten hade faktisk Vänsterpartiet och Jens Holm, som ju företräder Vänsterpartiet i utskottet, kunnat rösta för. Då hade den svenska regeringen varit förpliktad att jobba mer med grupper av ämnen. På samma sätt hade det varit väldigt bra att i detta kritiska läge i EU - när kommissionen inte kommer till skott med kriterier för hormonstörande ämnen i flera olika relevanta kemikalieregleringar - ha ett tydligt uttalande från Sveriges riksdag i den här frågan. Men det valde Jens Holm att låta bli att stödja, och i stället är det de fyra allianspartierna som reserverar sig för ett tydligare och tuffare agerande. Det här stämmer ju inte riktigt med det som du sa i ditt anförande.
Fru talman! Jo, Lena Ek, jag tycker att det stämmer väldigt bra med det som jag anförde. Vi i Vänsterpartiet är ju i opposition och inte en del av regeringen. Det innebär i klartext att vi tar ställning från fall till fall till de förslag som kommer från regeringen. Just när det gäller reglering av hormonstörande ämnen tycker vi inte att det som står i majoritetstexten och som regeringspartierna föreslår är tillräckligt bra. Vi tycker inte heller att er reservation nr 6 är tillräckligt bra, så därför har vi egen reservation, nr 7. Det är bara att läsa i betänkandet. Som jag ser det är den stora skillnaden mellan det som står i utskottstexten om att hantera ämnen i grupp och det som står i reservationen att arbetet ska skyndas på. Men jag tycker faktiskt, Lena Ek, att det är lite som att slå in en öppen dörr. Det är snarare semantik än politik. Sedan läggs det fram ett par skarpa förslag i det här betänkandet från Vänsterpartiet. Där är jag lite förvånad och besviken över att vi inte har Centerpartiets stöd. Det gäller till exempel ett totalförbud mot alla bisfenoler, som vi föreslår i reservation nr 8. Det är inget som Centerpartiet backar upp trots att ni säger att ni vill ha det - jag tror det i alla fall. I fråga om alla de ämnen som finns i kläder - triklosan, silver och annat - som vi vet inte behövs hade det varit bra med ett stöd från Centerpartiet. Men det har vi inte heller fått, så jag tycker nog att det är Lena Ek som behöver svara på ett antal frågor.
Fru talman! Det blir ju svårt när Jens Holm ska markera oberoendet, men inte törs gå emot, inte ens om det är tuffare skrivningar som vi har på dessa områden när det gäller kemikalieskatt och hantering av grupper av ämnen. Bisfenol A är ett sådant ämne där det ingår en hel grupp av olika, nästan exakt likadana ämnen. För att kunna ta ett helhetsgrepp här måste man komma fram till att vi i Sverige och i EU reglerar dessa ämnen i grupp. Det för ju mycket längre att säga att vi ska ha sådana regler än att vi ska gå på ett enstaka ämne, som Vänsterpartiet har föreslagit. Att markera oberoende kan vara väldigt känsligt - jag förstår det. Men det är synd när det ska drabba kemikaliepolitiken. Deka-BDE är ett sådant ämne som ingår och som också har hormonstörande effekter. Därför är en rejäl hantering, begränsning och utfasning av hormonstörande ämnen inte semantik, Jens Holm. Det är ganska unikt att regeringen i ett EU-medlemsland stämmer kommissionen för att den inte kommer fram med en lagstiftning. Det var precis det beslutet som jag tog fram och skrev under för nästan exakt ett år sedan. Det är inte semantik, utan det är nödvändig faktisk och praktisk politik. Hade du stött det här yrkandet nu hade det varit en väldigt bra signal i ett mycket känsligt läge när vi måste trycka på EU-kommissionen stenhårt för att den ska leverera. Jag beklagar att ni inte tordes göra det.
Fru talman! De borgerliga partierna har en reservation - jag förstår, kärare åhörare, att detta inte är helt lätt - som handlar om en utfasning av hormonstörande ämnen. Sedan har Vänsterpartiet en annan reservation som handlar om förbud mot hormonstörande ämnen. Det är ju näst intill semantik, för om man läser reservationerna ser man att de är väldigt lika. Men jag tycker att Vänsterpartiets reservation var lite skarpare och bättre. Ska jag vara ärlig, Lena Ek, tror jag att om du och jag hade pratat med varandra före den här debatten hade vi nog kunnat klumpa ihop reservationerna till en gemensam. Vi ska kanske lära oss av det till nästa gång. Vi befinner oss ju i opposition båda två. Sedan tar Lena Ek upp vikten av att hantera ämnen i grupp. Det är otroligt viktigt, och det pågår ju ett sådant arbete. Så det är kanske lite onödigt att slå in en öppen dörr. Men fram till dess att vi kan hantera farliga ämnen i grupp är det viktigt att vi kan plocka ut enskilda ämnen som vi vet är väldigt farliga och bara totalförbjuda dem. Det är därför som jag tycker att det är olyckligt att Centerpartiet inte stöder vårt förslag om förbud av hormonstörande Deka-BDE som tidigare var förbjudet i Sverige, men som nu tyvärr inte är det. Vi vet att bisfenoler i deras olika varianter är någonting som vi alla vill ha bort från marknaden. Vi i Vänsterpartiet lägger fram ett förslag om förbud, inte bara mot bisfenol A utan mot samtliga bisfenoler. Det står Centerpartiet fritt att rösta för det förslaget. Det är reservation nr 8.

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till de alliansgemensamma reservationerna. Jag tror att det är reservationerna 2, 3 och 6. Vi har nu att debattera miljö och jordbruksutskottets betänkande nr 7 om kemikaliepolitik. I detta betänkande omnämns bisfenoler och polyaromatiska kolväten och en hel del annat, vilket är mycket intressant. Det finns ett tillkännagivande med anledning av Alliansens motion på området, nämligen att regeringen inom Europeiska unionen ska verka för att dels kvicksilver, dels bromerade flamskyddsmedel fasas ut. Det är då ett uppdrag som riksdagen ger till regeringen i och med detta betänkande. Det finns också några reservationer från oss i Alliansen, bland annat en om styrmedel. Vi anser att man behöver använda ekonomiska styrmedel inom kemikaliepolitiken för att uppnå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Det är väsentligt att resultatet bereds av den utredning som ser över möjligheterna att använda ekonomiska styrmedel för att minska risken för eller förekomsten av exponering av farliga kemikalier, så att ekonomiska styrmedel som till exempel skatt på kemikalier kan införas. Detta bör ges regeringen till känna. I det senaste replikskiftet debatterades en alliansreservation som rör hantering av ämnen som grupp. Vi anser att likartade kemikalier ska kunna behandlas i grupp. När en kemikalie uppmärksammas i flera forskningsrapporter för att ha uppvisat farliga egenskaper händer det att kemikalien modifieras något för att på så sätt få ett nytt namn. När ämnet har modifierats något krävs helt nya studier som visar på den negativa påverkan som ämnet har. Vi anser därför att arbetet för att göra det möjligt att införa förbud behöver påskyndas. Detta bör ges regeringen till känna. Sedan finns det en tredje alliansreservation som jag yrkade bifall till som rör begränsning och utfasning av hormonstörande ämnen. Vi anser att EU måste öka takten när det gäller att begränsa användningen av eller fasa ut särskilt farliga ämnen, som hormonstörande ämnen. Fru talman! Vi utsätts för kemikalier redan innan vi föds. Vi vet att 60 och 70-talens utsläpp är orsaken till att dagens och morgondagens mammor ska undvika att äta fisk från till exempel Östersjön. Både arv och miljö styr vår hälsa och sjukdomsutveckling, och tidigare generationers exponering för miljögifter spelar roll även för oss. Ny kunskap inom kemi och medicin har varit till ovärderlig nytta för mänskligheten. Men användningen av kemikalier har som bekant en baksida. Det finns ämnen som är cancerframkallande. Andra ämnen påverkar hjärnan och nervsystemet. Många kemikalier är allergiframkallande. I dag beräknas 40 procent av Sveriges befolkning lida av allergi. Hormonrelaterade sjukdomar hos pojkar ökar. Forskare pekar på ett troligt samband mellan missbildningar och exponering för hormonstörande ämnen. Det finns dessutom tungmetaller, såsom kadmium, som har kopplingar till benskörhet och annat. Det finns alltså en hel del vi har att ta itu med i Sverige för att uppfylla miljökvalitetsmålet Giftfri miljö, som vi har enats om i riksdagen. Trots förbud innehåller leksaker, kläder och möbler otillåtna ämnen. Det är fullständigt oacceptabelt att produkter som riktas till barn inte lever upp till lagstiftningens kemikaliekrav. Det finns troligen flera orsaker till att leksakerna inte håller måttet. Butiker underlåter att ställa frågor till grossister. Importörer skjuter ifrån sig ansvaret till producenter. Inte ens en upplyst konsument kan rimligen föreställa sig att leksaker innehåller höga halter av tungmetaller och hormonstörande ämnen, vilket de uppenbarligen kan göra. Fru talman! Vi måste fortsätta vår kamp för en giftfri miljö. Folkpartiet säger ja till frihandel, vilket är väl känt, men vi vill inte sprida farliga kemikalier. Allt här i världen ska inte spridas. Vi vill ha ett giftfritt Europa. Den europeiska kemikalielagstiftningen behöver skärpas och särskild hänsyn tas till barns och ungas känslighet samt till den samlade effekten, alltså då flera olika kemikalier samverkar. Därför är det glädjande att vi har fått till stånd tillkännagivanden som innebär att regeringen inom Europeiska unionen ska verka för att dels kvicksilver, dels bromerade flamskyddsmedel fasas ut. Men det räcker inte med strängare lagstiftning. Tillsynen behöver förbättras och sanktionerna skärpas. Utöver bättre regler och efterlevnad på EU-nivå måste vi även agera globalt. Det behövs ett globalt samarbete inom Förenta nationerna för att få bort användningen av de farligaste kemikalierna. Vi ger oss inte förrän barnen har en giftfri miljö. Fru talman! Tillsammans med övriga allianspartier anser Folkpartiet att vi behöver använda ekonomiska styrmedel inom kemikaliepolitiken för att uppnå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Det är viktigt att regeringen tar hand om resultatet från den utredning som ser över möjligheten att använda ekonomiska styrmedel för att minska förekomsten av eller risken för exponering av farliga kemikalier så att ekonomiska styrmedel, till exempel skatt på kemikalier, kan införas. Vidare anser vi att Europeiska unionen måste öka takten när det gäller att begränsa användningen av eller fasa ut särskilt farliga ämnen, såsom hormonstörande ämnen.

Fru talman! Jag är glad för att Fredrik Malm tar upp barnen och att barnens hälsa alltid måste gå först när vi talar om kemikalier. Även om det sägs så i högtidliga sammanhang stämmer det inte riktigt. Vi vet att det fortfarande finns många farliga kemikalier i till exempel leksaker. I plaster finns så kallade ftalater, som i sin tur finns i mängder av leksaker för barn. Ftalaterna är i viss mån begränsade i Sverige, men det finns inget renodlat förbud mot ftalater i leksaker och andra artiklar som barn kommer i kontakt med. Vi i Vänsterpartiet föreslår ett renodlat förbud. Det är reservation 10. Fredrik Malm och Folkpartiet kan rösta för det vid voteringen i eftermiddag. Tänker ni göra det, Fredrik Malm? Fredrik Malm talar om hormonstörande ämnen. De hör till några av de värsta ämnena eftersom de går in i kroppen och påverkar hela människan inifrån. De förändrar oss. Olika varianter av bisfenoler är så kallade hormonstörande ämnen. Vi i Vänsterpartiet tycker att det får vara stopp på lappandet och lagandet, ett litet förbud här och ett litet förbud där. Vi vill ha ett totalförbud. Det är reservation 8, och Folkpartiet kan rösta också för den. Tänker ni göra det, Fredrik Malm? Det hedrar Fredrik Malm att han tar upp handelspolitiken och den internationella dimensionen. Det är viktigt. Vi vill ha en grundläggande princip i EU:s kemikalielagstiftning Reach. Det ska klart och tydligt stå att medlemsländerna alltid ska kunna gå före och hänvisa till folkhälsa och miljö. Så är det tyvärr inte i dag. Man kan nästan aldrig göra det, eftersom den internationella konkurrensen anses vara viktigare än att enskilda medlemsländer ska kunna gå före. Delar Folkpartiet principen att enskilda medlemsländer ska kunna gå före på miljöområdet?
Fru talman! Det finns en rad reservationer i detta betänkande, och vi kommer, vilket jag redovisade, att yrka bifall till de reservationer som Folkpartiet har undertecknat, inte till några andra i betänkandet. Vänsterpartiets oerhörda vurm för att Europeiska unionen ska ha en kraftfull kemikaliepolitik är intressant. Mig veterligen vill Vänsterpartiet lämna Europasamarbetet. De vill inte ens vara med i Europeiska unionen. Styrkan i att Europas länder kan arbeta gemensamt innebär att vi i stora stycken också på miljöområdet kan fatta överstatliga beslut. Vad jag vet har Vänsterpartiet aldrig varit särskilt pådrivande i det, men det är tack vare det som vi över huvud taget har en lagstiftning som i nästa led kan förbättras. Om vi inte hade haft Reach skulle det ha varit fritt fram för en del länder att tillåta en hel del saker som de inte tillåter i dag. Vi anser att den lagstiftning som finns är otillräcklig, men vi anser samtidigt att vi måste ta gemensamma steg framåt. Vi vet att gifter och kemikalier som rör sig, inte minst i luften, inte känner några nationsgränser. På samma sätt är det med TTIP, frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och USA. Nu verkar många vara tvärsäkra på vad avtalet kommer att innehålla, men förhandlingarna har knappt börjat. Frågan kommer att manglas under lång tid, under flera år. Vi vet inte om något avtal kommer att ros i hamn. Vi vet inte om Europa klarar av att driva igenom avtalet. Inte heller vet vi om USA kan driva igenom det i kongressen, senaten och representanthuset. Vi ska inte, fru talman, vara alltför snabba med att säga att handelsavtalet hotar miljön. Det kan i stället bli så att vi får ett mycket bra avtal till slut.
Fru talman! Jag tolkar Fredrik Malms svar så att Folkpartiet kommer att rösta emot ett totalförbud av hormonstörande bisfenol A och andra bisfenoler. Det beklagar jag. Som jag tolkar svaret kommer Folkpartiet även att rösta emot ett förbud av ftalater i leksaker och andra artiklar som barn kommer i kontakt med. Det beklagar jag också. En politisk union som inte tillåter att ett enskilt medlemsland går före på miljöområdet utan säger att företagens konkurrens är viktigare än att enskilda medlemsländer har rätt att förbjuda kemikalier eller åtgärda någonting annat på miljöområdet tycker jag inte är någon bra politisk union. Jag kan göra jämförelsen - apropå att vi är medlemmar i EU - med vissa partier i Sverige som vill lägga ned landstingen och ha en annan form av regionalt samarbete. Det hindrar inte de partierna att vara aktiva och politiskt pådrivande i de svenska landstingen. På samma sätt agerar vi inom EU. Så länge vi är medlemmar kommer vi att slåss med näbbar och klor för att det ska bli så bra som möjligt. Ja, jag är oroad över handels och investeringsavtalet TTIP med USA. Fredrik Malm säger att vi inte vet nästan någonting. Jo, vi vet ganska mycket, för det har läckt ut. Tyvärr förs förhandlingarna i total lönndom, men av det som läckt ut framgår att förslaget om så kallad regulatory cooperation, att man ska anpassa lagarna till varandra, har tagits fram. Om man ska anpassa alla lagar till varandra blir frågan vad det är som kommer att gälla. Är det USA:s kemikalielagar eller det europeiska regelverket som ska gälla? På den punkten är jag oroad, och jag tycker nog att också Folkpartiet borde vara lite oroat.
Fru talman! Jag tolkar Vänsterpartiets besked i denna debatt som att Vänsterpartiet kommer att rösta emot att vi behöver använda ekonomiska styrmedel inom kemikaliepolitiken för att uppnå miljökvalitetsmålet om en giftfri miljö. Detta kommer Jens Holm att rösta emot. Jens Holm kommer också att rösta emot reservation 3 under punkt 3, där vi föreslår att arbetet med att införa gruppförbud mot kemikalier ska påskyndas. Det kommer Vänsterpartiet och Jens Holm att rösta emot. Jag konstaterar också att Vänsterpartiet kommer att rösta emot att EU måste öka takten när det gäller att begränsa användningen av eller fasa ut särskilt farliga ämnen, som hormonstörande ämnen. Detta kommer Vänsterpartiet och Jens Holm att rösta emot. Det är förstås väldigt tråkigt, för vi behöver ju ta steg framåt också i kemikaliepolitiken och få en progressiv politik som innebär att våra barn får en giftfri miljö och vi alla kan slippa få allergier eller drabbas av olika typer av sjukdomar.

Fru talman! Vi behandlar miljö och jordbruksutskottets betänkande MJU7 om kemikaliepolitiken. Med kemikalier är det som med så mycket annat: I rätt mängd och i rätt sammanhang kan de vara människan till nytta. I fel sammanhang gör de skada. Sverige bör verka för att våra förskolor blir giftfria. När du lämnar dina barn ska du inte behöva vara orolig för att de ska utsättas för giftig exponering av något slag. Detta borde vara en enkel fråga. Vi vet om att våra barn kan ta mer skada av lägre halter än vuxna, alltså är det bättre att låta de här miljöerna vara helt giftfria. Därför menar vi kristdemokrater att offentliga aktörer vid upphandlingar själva bör få ange vilka miljö och hälsokrav de vill ställa på leverantören om inte motparten kan visa att kraven är oskäliga. I verksamheten kommer våra barn i kontakt med alltifrån nappflaskor och mat till leksaker och möbler. Det är rimligt att huvudmännen ser över deras miljö så långt det någonsin är möjligt. Vi kristdemokrater vill också förbjuda bisfenoler i alla produkter som riktar sig till barn. Fru talman! Jag gläder mig åt skrivningen att EU måste öka takten när det gäller att begränsa kvicksilver och andra särskilt farliga ämnen. Kvicksilver räknas in bland de skadligaste miljögifterna. Som alla vet bryts kvicksilver inte ned utan ansamlas i levande organismer och i miljön. Det är destruktivt för bland annat nervsystemet och fortplantningssystemet. Jag hoppas att vi fortsätter i denna mycket goda riktning. Fru talman! På samma tema vill vi och våra alliansvänner öka takten när det gäller att begränsa användningen av eller fasa ut särskilt farliga ämnen, som hormonstörande ämnen. Vi vet att de kan leda till cancer, missbildningar, hjärt och kärlsjukdomar och så vidare. Sverige har sedan länge drivit på i den här frågan på EU-nivå. Resultatet är att vissa farliga ämnen i dag är förbjudna. Det är en välkommen utveckling som vi kan glädja oss åt. Jag skulle slutligen önska att Alliansens synpunkter om att likartade kemikalier ska kunna behandlas i grupp också beaktas. Det är inte rimligt att en substans i en förbjuden kemikalie bara ska kunna modifieras något för att den ska byta namn och bli godkänd. Detta borde regeringen göra något åt.

Fru talman! Jag skulle vilja börja med att säga en sak angående det som Fredrik Malm sa tidigare eftersom jag inte hade någon replik kvar då. Det är synd att inte Fredrik Malm är kvar här. Han påstod alltså att Vänsterpartiet kommer att rösta emot en massa saker, och det är ju för att vi i Vänsterpartiet har egna förslag som är bättre eller så pågår det ett arbete i regeringen som ser ganska förtroendeingivande ut. Det är alltså inte så svårt att svara på detta. Jag tycker att det är jättebra, Magnus Oscarsson, att ni i Kristdemokraterna också vill ha förbud mot bisfenoler precis som vi i Vänsterpartiet vill ha. Du hänvisar till barnen inte minst. Det finns en likartad problematik, och det rör ftalater, som är en mjukgörare i plast, som finns i mängder av leksaker som kommer i direkt kontakt med barnen när de leker. De finns också i andra barnavårdsartiklar. Vi i Vänsterpartiet vill ha ett förbud mot alla ftalater som kommer i kontakt med barn. Kan vi räkna med Kristdemokraternas stöd i det förslaget? Det gäller reservation 10 i betänkandet. Jag undrar också vad Kristdemokraterna anser om EU:s kemikalielagstiftning som innebär att medlemsländer ofta inte kan gå före och ha en progressivare politik. Man måste invänta en politik på EU-nivå, och det här är någonting som hämmar de enskilda medlemsländerna. Vänsterpartiet tycker att det vore väldigt bra om man fick in en sådan här gå-före-princip inom Reach, att man skriver in att medlemsländerna alltid ska kunna gå före och ha en mer progressiv kemikaliepolitik. Vad tycker Kristdemokraterna om detta?
Fru talman! Tack, Jens Holm, för att jag får säga lite mer här i dag! Det viktiga är att komma ihåg vad EU betyder. EU är så starkt att man kan gå i bräschen för detta. Det är någonting som vi tycker är jätteviktigt. Är det någonting som vi vill fortsätta med så är det att ta de här farliga miljösakerna som finns och trycka på tillsammans i EU. Då är vi starka. Då kan vi få något gjort, och det är något som vi kristdemokrater kommer att fortsätta med. Vi kommer att fortsätta att driva på både här i kammaren och i EU-parlamentet.
Fru talman! Det är jättebra om man kan få ett förbud på EU-nivå. Men ofta är det så att initiativen växer från medlemsländerna, och det finns ganska många fall - inte bara på kemikalieområdet utan på en mängd andra miljöområden - där medlemsländerna vill gå före och ha en mer progressiv miljöpolitik. Då säger EU nej, därför att detta blir ett hinder för den fria konkurrensen. Man säger att vi har ju en inre marknad och där måste vi ha exakt likadana villkor. Vi i Vänsterpartiet menar att det är lite av en marknadsfundamentalism, som vi brukar kalla det. Det måste ju alltid vara viktigare att man kan gå före och ha en mer progressiv politik på det nationella planet, och där tycker jag att det hade varit väldigt bra om vi hade kunnat få stöd från borgerliga partier, till exempel Kristdemokraterna. Jag tycker också att det hade varit bra att få stöd för vårt förslag om ett förbud mot ftalater, alltså mjukgörare i plast, som kommer i kontakt med barn och som finns i alla leksaker. Detta föreslår Vänsterpartiet, men än så länge har inget borgerligt parti aviserat att man backar upp det förslaget. Jag skulle vilja veta varför ni inte stöder ett sådant förbud. Det låter väl bra?
Herr talman! Återigen tack, Jens Holm! Vi är med i EU. Kristdemokraterna tycker att det är bra att vi är med i EU. Det är viktigt att vi är en stark aktör på den här planhalvan. Sverige ska vara en blåslampa i baken så att det blir något gjort. Är det någonting som vi jobbar med är det detta. Jag kommer ihåg att Vänstern inte alltid har varit så positiv till just EU och att agera från EU. Vi kan ibland känna att ensam är stark, men det är inte sant. Är man flera är man mycket starkare. Kan vi vara aktiva i EU för detta är det väldigt positivt.

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till utskottets förslag i miljö och jordbruksutskottets betänkande nr 7 om kemikaliepolitik i sin helhet. Frågan om en hållbar hantering av kemikalier måste ingå i de strategier och lösningar på global nivå som syftar till att främja en hållbar utveckling. Ett långsiktigt hållbart kretsloppssamhälle förutsätter att vi fasar ut de farliga ämnena från kretsloppen. Vi behöver en bättre samordning av avfalls-, kemikalie och produktlagstiftning på EU-nivå och inom EU. Herr talman! Kemikalier är något som angår oss alla. Vi människor kommer i kontakt med dem dagligen genom maten vi äter, genom kläderna vi har på oss eller genom medicinen vi tar när vi har blivit sjuka. De finns också i elektronikprodukter, hygienprodukter och flera andra varor som vi handlar. Men att hantera kemikalier och att utsättas för dem är inte riskfritt. Det vet vi, och en för kemikalier särskilt utsatt grupp människor är barn. Vi vet att många leksaker innehåller olika typer av kemikalier, och vi har dokumenterat att handlarna och butikerna inte alltid är så väl insatta i de frågorna som vi skulle kunna önska. Barn äter och dricker mer i förhållande till sin storlek än vuxna. Det är också därför som de utsätts för mer kemikalier. De tuggar och biter på leksaker. De rör sig i sitt hem, och de är på förskola eller i skolan. Där har de rätt att vistas i en giftfri miljö. Arbetsmiljöfrågorna när det gäller både sociala och miljömässiga aspekter är något som vi socialdemokrater brinner lite extra för. Här ingår också investeringarna för en giftfri miljö. När vi investerar i en giftfri miljö skapar vi förutsättningar för en bättre hälsa med minskad förekomst av allergier, astma och annat. Jag blev glad när statsminister Stefan Löfven valde att i sin regeringsförklaring särskilt lyfta upp arbetet med att göra förskolorna giftfria. För oss socialdemokrater är det därmed en prioriterad fråga att barnen ska få rätt att vara i en giftfri miljö. I höstens budget - som tyvärr röstades ned av Alliansen och Sverigedemokraterna - var en av satsningarna en miljardsatsning på just upprustning av skollokalerna där arbetsmiljöfrågorna och miljöfrågan om en giftfri förskola ingick. Herr talman! Vi har sett och lyssnat till debatten här i dag. Vi vet att flera partier som finns i Sveriges riksdag, också över blockgränsen, har ett brett engagemang i frågorna. Det är också tydligt att engagemanget fanns hos den tidigare miljöministern Lena Ek, som satte igång ett arbete med att ge Miljöstyrningsrådet ett uppdrag att bistå kommuner vid upphandling av produkter till förskolorna. Tyvärr lade hon senare ned Miljöstyrningsrådet. Kanske var det så att man stötte på patrull internt i regeringen och fick stångas med Moderaterna - vad vet jag? Men nu ser vi återigen i utskottet att Centerpartiet har goda ambitioner. Där sträcker vi tillsammans med samarbetsregeringen, som i allra högsta grad tar dessa frågor på allvar, naturligtvis ut en hand och krokar arm. Från samarbetsregeringens sida, bestående av Socialdemokraterna och Miljöpartiet, har vi gett besked om att vi vill ge fortsatt stöd till kommunerna i upphandlingsfrågorna genom att samla det i en ny myndighet som kan hjälpa till i arbetet med att göra förskolorna giftfria. Precis som när vi socialdemokrater en gång i tiden formulerade idén om det gröna folkhemmet, som innebar att gå före, att se till att saker händer och att åstadkomma förändring, gäller det också fortsättningsvis när det kommer till frågorna med kemikaliearbetet. Man kan inte passivt sitta och vänta på att förändringen enbart ska ske på internationell nivå, även om det mesta i dag samordnas på EU-nivå genom EU:s kemikalielagstiftning och också genom Reach. Men ibland kan det vara så att EU:s regelverk inte är tillräckligt. Då måste vi från Sverige gå före. Jag vet att det är ett arbete som bereds och som glädjande nog pågår inom Regeringskansliet. Herr talman! Sverige har varit och är ett föredöme när det kommer till såväl nationell som internationell kemikaliepolitik. Grundläggande för kemikaliepolitikens inriktning är de mål som riksdagen och regeringen har antagit och som ingår i vårt nationella miljömålssystem. Det består av ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål och etappmål för de olika områdena. Just miljökvalitetsmålet Giftfri miljö är och har varit en viktig utgångspunkt för vår svenska kemikaliepolitik och de ställningstaganden vi har gjort i EU och på en global nivå. En viktig del har varit, som vi har hört, att arbeta för att utveckla EU:s kemikalielagstiftning. Sverige tillhör den grupp av medlemsländer som har lämnat in flest förslag till åtgärder mot hälso och miljöfarliga kemiska ämnen. Nu fortsätter arbetet. Så sent som i januari beslutade regeringen om ett uppdrag att utveckla handlingsplanen för en giftfri vardag och ge uppdraget till Kemikalieinspektionen. Det arbetet syftar till att uppnå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö för åren 2015-2017. Som socialdemokratisk företrädare för riksdagens miljö och jordbruksutskott är det glädjande, som jag sa tidigare, att se det breda engagemang som finns i kammaren och bland våra partier för kemikaliefrågorna och som också återfinns i vår regering. Kemikaliereglerna är harmoniserade inom EU. Men det finns exempel där Sverige har infört egna förbud som senare har följts av en EU-reglering eller en annan reglering på global nivå. Vi har infört ett omfattande förbud så att varor som innehåller kvicksilver inte får släppas ut på den svenska marknaden. Både kvicksilver och bromerade flamskyddsmedel är ämnen som kan transporteras långa vägar i luften. Vi vet att miljösituationen i Sverige påverkas av kemikalieanvändningen i övriga delar av världen både genom handel och långväga transporter. Vi har haft ett antal motionsyrkanden att ta ställning till. Vi har lyckats enas vad gäller att vi ska fortsätta att driva på arbetet mot användningen av kvicksilver och bromerade flamskyddsmedel inom EU och att regeringen ska stå upp för detta. Det tycker vi är bra. Övriga motioner och reservationer är kopplade till sådant arbete som redan pågår i det uppdrag som vi har gett till Kemikalieinspektionen men också det arbete som pågår inom Regeringskansliet. Vi har en regering som tar fullt ansvar för dessa frågor och som kommer att se till att det händer saker. Tillsammans kommer vi att kunna göra skillnad inte minst för framtiden och för våra barns skull.

Herr talman! Jag och Johan Büser är överens om mycket i betänkandet som vi debatterar. Men vi i Vänsterpartiet vill gå längre på flera områden. I betänkandet lägger vi fram flera konkreta förslag på kemikalier och ämnen där vi tycker att Sverige borde kunna gå före och begränsa dem eller införa regelrätta förbud. Jag tänker inte gå in på just de kemikalierna i sig. Jag skulle vilja stanna kvar vid den principiella nivån, nämligen att enskilda medlemsländer borde kunna gå före med nationella förbud. Den frågan tas upp i betänkandet. Det är en av de första frågorna som tas upp. Det står på s. 11 att Sverige inte har infört nationella förbud i någon större utsträckning. Sedan konstaterar man i betänkandet att ifall Sverige ska gå före och förbjuda någon enskild kemikalie måste man först ta hänsyn till "de eventuella negativa effekterna på svenska företags konkurrenskraft och den inre marknadens funktion". Det är en formulering som återkommer flera gånger i betänkandet. Jag kände igen formuleringen. Jag läste i gamla dokument, och jag hittade exakt samma formulering i den borgerliga regeringens klimatproposition som heter På väg mot en giftfri vardag - plattform för kemikaliepolitiken . Jag tycker att det är lite märkligt att vi har en socialdemokratisk och miljöpartistisk regering som inte törs gå längre i de här frågorna, där enskilda medlemsländer kan gå före och förbjuda enskilda kemikalier, med mindre än att man måste ha denna tvångströja och förhålla sig till företagens konkurrenskraft och EU:s inre marknads funktionssätt. Johan Büser! Borde inte Sverige kunna gå före på kemikalieområdet i mycket högre grad än vad som föreslås i betänkandet?
Herr talman! Vi märker här att Jens Holm är en ledamot som är engagerad i dessa frågor, och det gläder mig. Det är alltid roligt att lyssna på Vänsterpartiet och höra vilka frågor de driver i miljö och jordbruksutskottet, inte minst när det kommer till kemikaliepolitiken. Ett av de förbud ni föreslår är ett förbud av bisfenolen. Det var ett av de första besked som samarbetsregeringen bestående av Socialdemokraterna och Miljöpartiet hade: Vi ska nu under de kommande åren titta på hur vi kan fasa ut bisfenol. Det är en fråga som bereds i Regeringskansliet. Det kan sluta i ett förbud, men det kan också innebära att man fasar ut det långsiktigt. Jag har själv genom min bakgrund i Göteborgs stad fattat beslut om att vi i stadens regi och i stadens verksamheter ska fasa ut bisfenol. Det är en fråga som ligger mig och regeringen varmt om hjärtat. Vi hoppas kunna fasa ut bisfenol på sikt. Vad gäller de skrivningar som du tar upp har vi precis tillträtt som regering. Vi är relativt nytillträdda. Vi har gett Kemikalieinspektionen i uppdrag att titta på uppdraget om en giftfri vardag, och vi har flera andra processer som pågår och bereds nu i Regeringskansliet. Där kan vi se om det är några kemikalier som vi vill gå längre fram med än vad man gör på EU-nivå. Det är ett arbete vi återkommer till, men det är någonting som redan är på gång. Det är också därför vi avstyrker ett par av Jens Holms reservationer. Detta är ett arbete som vi är engagerade i, och det är ett arbete som pågår. Men låt oss återkomma till det. Jag vet att vi går hand i hand också med Vänsterpartiet i dessa frågor, för vi är båda engagerade partier när det kommer till kemikaliepolitiken.
Herr talman! Jag tycker att det är jättebra att Sverige har gått före på kvicksilverområdet. Det är jättebra att Sverige i viss mån har gått före på bisfenol-A-området och att man nu förbereder ett möjligen heltäckande förbud mot bisfenoler. Johan Büser! Min fråga var dock av lite mer principiell karaktär. Ni skriver i betänkandet att om man ska gå före på det nationella området måste man först ta hänsyn till företagens konkurrenskraft och sedan ta hänsyn till den inre marknadens funktion. Detta kan låta lite akademiskt, men jag tycker att om man lägger in sådana där brasklappar sätter man stopp för sig själv innan man ens har försökt. Tycker inte Socialdemokraterna att det är barnens hälsa och värnandet om miljön i sig som är det viktiga? Måste vi verkligen skriva in sådana där saker om hänvisningar till EU:s inre marknad och företagens konkurrenskraft? Det blir svårt att förbjuda en enda kemikalie här på hemmaplan om man hela tiden ska förhålla sig till EU:s inre marknad. Den säger ju att det ska vara samma konkurrensvillkor i alla länder. Kemikaliepolitiken är harmoniserad, det vill säga lagstiftningen är exakt likadan i alla 28 medlemsländer. Tycker inte Socialdemokraterna att man som enskilt medlemsland ska ha rätt att gå före på miljöområdet? Tycker inte Socialdemokraterna att miljö och folkhälsa ska vara överordnade den inre marknadens funktionssätt?
Herr talman! Jag känner till Vänsterpartiets hållning gentemot EU. Ni tycker inte att vi ska vara med i EU över huvud taget. Vi socialdemokrater tycker att vi ska vara med i EU; det har vi tyckt länge. Vi tycker också att miljö och klimatpolitiken är viktig att driva på överstatlig nivå. Samtidigt har vi ett brett engagemang för miljö och folkhälsofrågor, som du säger. Vi tycker naturligtvis att människor ska gå först. Det är en självklarhet. Vi får titta på vilka kemikalier det handlar om och hur det påverkar. Samtidigt har vi EU att ta ställning till, och där får vi ha en dialog. Eftersom kemikalieområdet i stor utsträckning är harmoniserat är det detta vi har att förhålla oss till. Med detta sagt får vi återkomma till frågan.

Herr talman, ärade ledamöter och ärade åhörare! Allra först vill jag säga att jag tycker att det är skönt att den nuvarande regeringen fortsätter arbetet med det som vi lade fram i kemikaliepropositionen från alliansregeringen och de uppdrag som det beslutas om här i riksdagen. Det gäller till exempel strategi för en giftfri vardag och det otroligt viktiga fokuset på barn, som vi har jobbat mycket med. Samtidigt är det viktigt att vi går vidare när det gäller dessa frågor. Jag måste säga att jag tycker att majoriteten i utskottet borde ha vågat ta tuffare skrivningar när det gäller ekonomiska styrmedel, när det gäller hantering av grupper av ämnen och när det gäller att trycka på EU-kommissionen när det handlar om begränsning och utfasning av hormonstörande ämnen. Jag tycker att det är beklagligt att man inte gjorde det. Jag tänkte särskilt ställa en fråga om hantering av grupper av ämnen. Bisfenolalfabetet är ett oerhört stort bekymmer. Man börjar med att inleda ett arbete som är krångligt och som tar tid, där man tittar på ett enskilt ämne och produktvis försöker förbjuda det i Sverige. Så har vi gjort med bisfenol A. Man borde i stället kunna lägga kraft på att försöka hitta en hantering för grupper av de här ämnena. Vi har nu inte bara bisfenol A, utan hela bisfenolalfabetet - hela vägen till bisfenol S. Många av dessa har samma skadliga effekter. Jag skulle vilja fråga hur det kommer sig att man inte har kunnat stödja Alliansens skrivningar när det gäller hantering av grupper av ämnen.

Herr talman! Som Lena Ek sa har vi ett stort engagemang i kemikaliefrågorna gemensamt. Det var någonting som Lena Ek hade som miljöminister, och det är det arbete som vi tar vidare. Jag tror att du kan känna dig fullständigt trygg med att vår regering kommer att fortsätta arbetet med kemikaliepolitiken och att stå upp för en progressiv kemikaliepolitik såväl här hemma som på EU-nivå och på global nivå. Vi är överens, och precis som Jens Holm sa när vi diskuterade både de hormonstörande ämnena och hantering av ämnen i grupp är ert förslag mer semantik än politik i realiteten. De som följer frågan ser att arbetet nu pågår i Regeringskansliet. Anledningen till att vi inte ställde oss bakom era förslag i detta är att vi säger samma sak genom det arbete som vi redan gör i Regeringskansliet. Jag tycker att du kan känna dig fullständigt trygg, Lena Ek, med att vi tar frågorna på allvar. Vi kommer att fortsätta arbetet med utfasning av hormonstörande ämnen och med att hantera ämnen i grupp.
Herr talman! Nej, jag känner mig faktiskt inte trygg. På de här tre områdena - ekonomiska styrmedel, att hantera grupper av ämnen i stället för att gå på dem en och en och att vara tuffare mot kommissionen - hade ni kunnat välja skarpare skrivningar i betänkandet. Men ni avstod från det, och det beklagar jag. Vi är i ett läge där vi har stämt - jag skrev under stämningsansökan - EU-kommissionen för att de inte levererar kriterier för utfasning av hormonstörande ämnen. Det var ett tufft beslut. Det står nu och väger. Vi har stöd från ganska många länder. Vi har stöd från EU-parlamentet. Men det hade varit bra med ett kraftfullt stöd från den svenska riksdagen när det gäller just detta agerande mot EU-domstolen. Det har ni avstått ifrån. Det är synd. Jag hoppas att det inte ger några effekter i själva det rättsliga förfarandet i EU-domstolen. Johan Büser tog upp ännu en sak. Det handlade om upphandling av Miljöstyrningsrådet. Miljöstyrningsrådet har gjort ett fantastiskt gott arbete med att plocka fram rådgivning för hur man ska kunna handla upp giftfritt, till exempel till förskolor. Vi lyfte in det i Konkurrensverket och lade på 30 miljoner till. De fick som första uppdrag att just ta fram en handledning till förskolor, föräldrar, personal och kommuner för att man skulle kunna avgifta våra förskolor. Nu har ni valt att ändra organisationen igen. De ska flytta sina skrivbord igen. Det är klart att det innebär att det blir en lägre takt i det här arbetet. Jag tycker att det är synd. Dessutom har ni fördröjt de nya upphandlingsreglerna, som skulle ge bättre miljöstyrning, med över ett år. Det gör mig inte lugn.
Herr talman! Jag har den fulla respekten för ditt engagemang i de här frågorna, Lena. Vi fortsätter i stora drag med en del av det som den tidigare alliansregeringen påbörjade, precis som du säger. Jag är fullt medveten om att du gärna vill berätta om din tid som miljöminister och det arbete som du påbörjade - det respekterar jag. Men vad gäller de här frågorna kan jag försäkra dig om att vi står enade. Centerpartiet och Socialdemokraterna står nära varandra i kemikaliepolitiken. Jag förstår att det kanske ibland är tufft att stånga sig blodig mot Moderaterna, som inte riktigt har stått upp för samma linje. Men jag kan lova och garantera att den alliansreservation som ni har handlar om semantik. Det här är ett arbete som pågår inom Regeringskansliet. Vi tyckte att det var fel att du lade ned Miljöstyrningsrådet, och vi tycker att det är fel att flytta upphandlingsfrågorna på det sättet. Vi vill göra en särskild myndighet som specifikt ägnar sig åt att ge stöd åt kommunerna. Vi tror att det arbetet kan organiseras på ett bättre sätt. Men, som sagt, jag har den fulla respekten för Centerpartiet. Jag är övertygad om att vi, om ni vill, kan samarbeta i de här frågorna också framöver. Det handlar om att tillsammans fortsätta att driva på för en progressiv kemikaliepolitik nationellt, på EU-nivå och också globalt.

Herr talman! Jag kan än en gång konstatera att det är en fråga som engagerar hela utskottet. Det verkar som att vi alla har hamnat på rätt plats. Det är väldigt roligt. Det är också väldigt tillfredsställande att se att många av oss, de flesta av oss, tror jag, vill samma saker. Vi vill förbjuda farliga ämnen. Vi vill få till så bra regler som möjligt, så att snarlika ämnen kan förbjudas i klump. Vi vill intensifiera arbetet med Reach, få bort hormonstörande ämnen, få bort onödiga tillsatser, begränsa och förbjuda bromerade flamskyddsmedel och perfluorerade ämnen och också se till att alla har rätt att växa upp i en giftfri miljö. Det är ganska otroligt. Det vi käbblar om nu är i vilken takt det ska gå. Men det är också lite skrämmande att vi debatterar det här ämnet: att vi vill ha en giftfri miljö och en giftfri vardag. Det betyder att motsatsen är normen. Vi lever i en giftig vardag. Det kan vara svårt att tänka sig vid blotta anblicken. Vad har jag för gift hemma i mitt vardagsrum? Gift är ju sådant som man tar död på folk med i deckare. Får man en droppe får man ont i magen. Får man två droppar dör man. Men de flesta av de gifter som vi pratar om här fungerar inte så. Gifterna i vår vardagsmiljö är mycket lurigare. De smyger sig på. Man kan se dem när man tar blodprov, men man ser dem inte i vardagslivet, i alla fall inte på en gång. Men de finns där hela tiden: i flamskyddsmedlet i soffan, i laddsladden till mobilen, i locket på matlådan och i leksaksbilen. När vi går och handlar får vi det i handen när vi tar emot ett kvitto. Det finns ibland i tröjan som vi lägger ned i påsen. Och det finns i påsen som vi lägger ned tröjan i. Vi får i oss ganska små mängder. Men det är ofta en lång exponeringstid. Det verkar slå igenom smygande, kanske ibland först i nästa generation. Tillsammans kan alla de här ämnena bli en cocktail. Ibland verkar de var för sig. Vi ser en minskad spermieproduktion, beteendestörningar, missbildade könsorgan och diabetes. Det bedrivs en omfattande forskning på det här området. Men en traditionell forskning där man tittar på dos - det handlar alltså om det traditionella giftet, där man får ont i magen om man får en droppe och dör om man får två droppar - funkar inte på de här ämnena. I stället måste man kunna kolla på väldigt små doser. Man måste kolla på exponeringstider. Man måste titta på när i livet exponeringarna skedde. Man måste också se hur ämnena fungerar i grupp. Det är väldigt svårt. Det har pratats flera gånger här om att till exempel bisfenol A har ett helt alfabet efter sig. Det är en massa olika ämnen. Tillsammans med bromerade flamskyddsmedel och perfluorerade ämnen blir det en cocktail där vi inte har en aning om hur ämnena fungerar ihop - eller vi kanske börjar ana det. Det finns en stor risk att det är långt värre än vad vi vet. Det här är faktiskt en ödesfråga. Det påverkar vårt beteende. Det påverkar vår reproduktion och därmed också kanske hela existensen för oss människor. Därför är jag oerhört glad över det engagemang som utskottet visar och den handlingskraft som regeringen visar. Det har sagts en hel del om att vi ska öka takten. Men det har också hänt en hel del sedan motionerna skrevs - det var i höstas. Herr talman! I januari fick regeringen sjösatt en handlingsplan för en giftfri miljö. Med den ska man intensifiera arbetet jämfört med tidigare. Man ska särskilt kolla på nationella begränsningar och även arbeta med högfluorerade och perfluorerade ämnen. Regeringen har också gett i uppdrag till Naturvårdsverket att ta fram en handlingsplan för en giftfri vardag. När det gäller en del av den handlingsplanen kommer man också att fortsätta arbetet med att se på de här farliga ämnena ur ett livscykelperspektiv, alltså hur vi får resurseffektiva kretslopp. Ibland kanske vi måste använda vissa kemikalier, men då måste vi kunna ta hand om dem. Det här kom igång den 8 januari. I EU har vår klimat och miljöminister Åsa Romson tillsammans med flera andra av EU:s miljöministrar skrivit till EU-kommissionen om att EU:s kemikaliearbete måste snabbas på. Det står bland annat: Vardagen måste avgiftas i snabbare takt. Konsumenter måste få bättre information om förekomsten av farliga ämnen i olika varor för att kunna göra medvetna val. Hormonstörande ämnen och nanomaterial måste kunna kontrolleras bättre. Vi har också följt upp den skrivelse som Lena Ek tidigare pratade om. Det handlar om den stämning av kommissionen som den tidigare regeringen förtjänstfullt gjorde. Det har gjort att vi nu har mobiliserat ett starkt stöd för den här stämningen i både ministerrådet och parlamentet. Det är något vi har jobbat aktivt med. Ett ämne som finns med i betänkandet men som inte har kommit upp så mycket i dag handlar om mikroplaster och plaster i havet. Plaster i havet som bryts ned till mindre partiklar är en svårighet i sig, för vi får partiklar. Men det har också visat sig att partiklarna drar till sig ämnen som inte är vattenlösliga - ibland gifter - och att man sedan kan få upp dem i näringskedjan. Det pratades om det i det första anförandet. Där har vi anslagit 1 1⁄2-2 miljoner 2015 till Ren Kust. Håll Sverige Rent får närmare 1 1⁄2 miljon för det här året. Det är inte tillnärmelsevis så mycket som behövs, men det är i alla fall en början. För att minska skräpet har vi, precis som vi sa i fråga om det tidigare betänkandet om vattenvård, ett regionalt arbete med de två konventionerna i Ospar och Helcom - Ospar för Västerhavet och Helcom för Östersjön. Där håller man på att ta fram handlingsplaner för marint skräp. Sverige har tagit på sig ledaransvaret för flera av handlingsplanerna. Det händer alltså saker. Men det finns också olika områden där jag undrar varför vi inte tycker lika. Det gäller till exempel det här med bekämpningsmedel. Vi från regeringspartierna föreslog en höjning av bekämpningsmedelsskatten. Men det röstade de borgerliga partierna och SD bort. Det var tråkigt. En annan sak är att vi måste ta hand om de gifter som tidigare har kommit ut. Det pratades tidigare om synder från 60 och 70-talen. En sådan sak är till exempel tennföreningar, TBT, som användes i båtbottenfärg, bland annat. Det är ett gift av den gamla hederliga skolan: Får man en droppe får man ont i magen. Får man två dör man. Väldigt små halter är otroligt giftiga. Därför har det varit förbjudet att använda på småbåtar sedan 1989 och sedan 2003 på stora båtar i Sverige. Trots förbudet hittar man fortfarande höga halter av TBT framför allt i hamnar och hamnområden, även i naturhamnar. Det här övervakar man genom att titta på snäckor i ett projekt om imposex. Precis som vi hörde om mörtar är det honliga snäckor som får hanliga könskaraktärer. Snippan blir snopp! Det här är förstås förödande, för då blir det inga fler nya snäckor i de här områdena. Man kan också se de här ämnena - och andra som använts - på till exempel båtuppläggningsplatser. Där skulle det behöva saneras. Vet ni att det inte är rådligt att äta sin matsäck bredvid sin båt när man håller på och skrapar den på en båtuppläggningsplats? Det är inte heller något bra ställe för barn att leka på. Här borde det saneras! Vi behöver verkligen avlägsna det här fysiskt för att sedan sanera och återställa marken. Därför innehöll regeringens budget en satsning på 170 miljoner till sanering och återställning av förorenad miljö. Det gjorde tyvärr inte den borgerliga budget som nu ligger. Där saknades hela den satsningen, plus att de tog pengar som redan fanns till sanering, vilket gjorde att det vips var 183 miljoner mindre. Hur hänger det ihop med Alliansens vackra tal om en giftfri vardag? Men trots detta, som jag hoppas är en miss i arbetet, är min förhoppning att vi kan fortsätta vårt gemensamma arbete för en giftfri vardag och en giftfri miljö. Jag har gott hopp om att vi ska nå framgångar både på hemmaplan och i EU.